Herr talman! Vi har under de senaste åren upplevt en intensiv debatt om socialvårdens målsättning och arbetsmetoder. Man har riktat stark kritik mot den nuvarande socialvården och efterlyst en total förändring av denna. En glädjande punkt i det hela är att det är socialvårdarna själva som hårdast kritiserat de nuvarande förhållandena och krävt ett radikalt nytänkande på området. Jag finner det vara mycket väsentligt att man ständigt ställer den människovårdande sektorn i samhället under debatt och kritisk belysning, och jag vill helt ansluta mig till de synpunkter som har förts fram under diskussionens gång. Jag har också skrivit en motion i ärendet. Vi kan nu konstatera att det sitter en utredning med uppgift att även pröva mål och metoder på socialvårdsområdet. Det har rått tveksamhet på den punkten tidigare, men enligt uttalande av socialministern den 27 februari i år innefattas också detta i utredningsuppdraget. Man har därefter också fått en personell samordning mellan socialutredningen och den av Föreningen Sveriges socialchefer år 1968 tillsatta kommittén, som behandlar socialvårdens målfrågor. Jag har därför inget särskilt yrkande, men jag vill framföra ett allmänt önskemål, nämligen att socialut redningen arbetar med största möjliga skyndsamhet. Vi vet att förändringen går snabbt i samhället. Utvecklingen i sig själv skapar nya problem, brister och sociala motsättningar. Det är mot den bakgrunden mycket angeläget att vi har en socialvård som på ett riktigt sätt kan angripa de faktorer och miljöer som skapar de sociala bristerna. Det brådskar alltså, och jag vill vädja till socialutredningen att den mycket snart lägger fram ett förslag. Till sammanhanget hör också frågan om den sociala forskningen. Jag hoppas att också den löses under år 1970. även den är en angelägen uppgift.

Herr talman! Tillsammans med en partikamrat har jag motionerat om att åtgärder bör vidtas för att åstadkomma ett vidgat samarbete mellan sociala myndigheter och kristna organisationer. Vi hemsöks i vårt land av en narkotikaepidemi. Den har snabbt utvecklats från ett sällan förekommande missbruk till en allvarlig farsot. Alkoholmissbruket har också på senare tid trängt allt längre ned i åldersklasserna. Medan alkoholen oftast varit ett problem för människor i medelåldern har narkotikabruket blivit ett problem i huvudsak för människor under 25 år. I denna situation är det, efter vad jag kan förstå, nödvändigt att vidta åtgärder för att åstadkomma en förbättring. Samhället har gjort och gör mycket för att lösa problemet; stora belopp har satsats. Men läget är allvarligt, och det kusliga är att det förvärras. Det är enligt min uppfattning absolut nödvändigt att varje tänkbar åtgärd vidtages för att råda bot på missförhållandena. Det har visat sig att kristet sociala institutioner av olika slag har lyckats nå goda resultat när det gäller rehabilitering av detta klientel. Jag skulle tro att orsaken härtill är att rehabiliteringsarbetet bedrivs i en harmonisk miljö. För närvarande föreligger det inget formellt hinder för en samverkan mellan de socialvårdande myndigheterna och de organisationer som jag har berört. Jag är dock övertygad om att en uttrycklig uppmaning i gällande instruktioner skulle stimulera initiativ på detta område. Utskottet har behandlat motionen ganska välvilligt. Man avfärdar inte utan vidare de tankar som förs fram i motionen utan hänvisar till att en arbetsgrupp inom socialutredningen skall behandla frågan om kontakter med socialvårdens gränsområden. Det verkar lovande, och jag hoppas att arbetsgruppen framlägger förslag om ett organiserat samarbete mellan de sociala myndigheterna och de kristna organisationerna. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag tyckte att fröken Ljungberg hade ett vällustigt leende på läpparna när hon talade om motionsslakt. Det är ett uttryck som man ibland använder, och utskottet har i denna fråga beslutat avstyrka motionerna — i många fall dock med hänvisning till utredningar som redan pågår. Två partimotioner behandlas också i detta sammanhang, och därför är det väl ganska naturligt att det föreligger reservationer. Herr Mundebo har yrkat bifall till reservationerna 1 och 3, som är folkpartireservationer. Han talade om att hälsooch sjukvården fortfarande är ett bristområde. Detta ord är väl en ersättning för det gamla uttrycket vårdkrisen. Det kommer förmodligen att vara ett bristområde så länge vetenskapen utvecklas och våra krav på samhället år från år ökas. I reservationen 1 krävs att en utredning skall tillsättas för att utforma ett program för vårdsektorn. Utskottsmajoriteten anser att frågan om hur man skall tackla de olika problemen redan är föremål för utredning. Angelägenheten av förebyggande vård, eftervård, helhetssyn, integration och samverkan är vi alla eniga om. Alla talarna har vittnat om det stora intresset i dagens samhälle för socialvårdsoch sjukvårdspolitiken. Utskottsmajoriteten tror dock att man inte kan skriva ett program bara genom att diskutera utan att man i botten måste ha ett konkret underlag. De grundläggande initiativen för att få ett sådant underlag har regeringen redan tagit genom att tillsätta en rad utredningar och samarbetskommittéer, och även socialstyrelsen har sin uppmärksamhet riktad på dessa problem. Reservanterna anser att de pågående utredningarna »kan vara av värde» när det gäller planeringen, medan utskottsmajoriteten betraktar utredningsarbetet som själva grunden för den fortsatta planeringen för framtiden. Samhället förändras, och vi är överens om att vi ständigt och jämt måste anpassa vår syn på den sociala verksamheten härefter. Även om man inte kan skriva ett långtidsprogram måste man försöka finna vägar för att åstadkomma en bättre ordning. Men vi anser att de sittande utredningarna först måste lägga fram resultatet av sitt arbete. I reservationen 3, som undertecknats av utskottets folkpartiledamöter, yrkas att riksdagen skall uttala, att en fortsatt utbyggnad av eftervårdens resurser på olika nivåer är angelägen. Om man vill skriva brev, är detta naturligtvis ett sätt. Jag är helt övertygad om att alla är på det klara med de problem vi har när det gäller eftervården och även i fråga om den uppsökande verksamheten, vilken fröken Ljungberg berört. Detta är nya begrepp i socialvården, och utskottsmajoriteten är övertygad om att dessa områden kommer att beaktas utan att riksdagen gör något uttalande. Jag måste säga att jag blev något förvånad över vad fröken Ljungberg sade i anslutning till reservationen 2. Hon ville inte se något som helst motsatsförhållande mellan generella och individuella åtgärder, och jag kan då inte förstå varför motionen och reservationen har skrivits. I motionen II: 431 heter det, att det synes erforderligt med en inriktning av socialpolitikens fortsatta utbyggnad mindre på den generella stödformen, som trots sin nuvarande omfattning ännu varken förmår lösa de mest generella eller de mer speciella problemen, och mer på individuellia åtgärder. Nog måste väl till grund för ett sådant uttalande ligga, att man anser att de generella åtgärderna bör få stå tillbaka för en ökning av den individuella prövningen i socialpolitiken. Jag tror att man måste se dessa problem i ett sammanhang. Jag anser inte att det föreligger något motsatsförhållande, utan det krävs ett både-och. För en verkligt individuell prövning i socialpolitiken erfordras förbättrade generella åtgärder. För att de människor som fröken Ljungberg talade om inte skall falla igenom nätet, måste det generella skyddsnätet göras så finmaskigt som möjligt. Den kommunala socialvården måste t.ex. få en verklig chans till uppsökande verksamhet och eftervård. Om så inte blir fallet klarar vi aldrig detta problem. När jag talar om generella åtgärder innefattar jag däri t.ex. familjebostadsbidraget, som efter vissa riktlinjer utgår till alla barnfamiljer, och det kommunala bostadstillägget till pensionärerna, som också är ett generellt verkande stöd. Jag tror inte att fröken Ljungberg vill minska utbyggnaden av de generella åtgärderna beträffande exempelvis de handikappade och ait vi på nytt skall införa behovsprövning när det gäller bl.a. ortopediska och andra hjälpmedel. Nog måste det finnas generellt verkande åtgärder på dessa områden.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

Herr talman! Man kunde av herr Fagerlunds inlägg få intrycket att skillnaden här mellan majoritetens och minoritetens inställning enbart var teknisk och att det gällde att välja en lämplig arbetsmetodik. Enligt herr Fagerlunds mening har majoriteten valt den lämpliga metodiken, nämligen att enbart låta de ansvariga myndigheterna utforma program på området. Jag tror inte att det här gäller enbart en teknisk fråga; det gäller också att låta de politiska partierna vara med och utforma programmet. Det är myndigheternas uppgift att utarbeta det konkreta underlaget för dessa program, och det är helt riktigt att ett sådant arbete pågår. Men när det sedan blir fråga om att prioritera, avväga, angelägenhetsgradera insatserna, att avgöra hur mycket och på vilka områden vi skall satsa, då måste saken bli föremål för en politisk debatt och värdering. Det är i det programarbetet de politiska partierna bör vara med. Vi är på folkpartihåll inte ensamma om att begära ett sådant program, även om vi var det i statsutskottet.

Jag tror att ett programarbete när det gäller frågan om hur mycket och på vilka områden vi skall satsa bör bli föremål för politisk debatt och värdering. Enligt min mening är en sådan arbetsmetodik att föredra på detta oerhört viktiga område. Dessutom fick jag intrycket att herr Fagerlund ansåg att hälsooch sjukvården med hänsyn till den tekniska och ekonomiska utvecklingen alltid måste vara ett bristområde. Det synsättet kan vi inte acceptera.

Herr talman! Herr Fagerlund sade sig vara förvånad över att jag inte insåg att de krav som ställs i moderata samlingspartiets motion innebär någonting negativt i förhållande till samhällets generella åtgärder.

Det är därför vi anser det väsentligt att man skall kunna ta fasta på just de uppsökande uppgifterna. Men vi anser det också väsentligt att vårdorganisationerna har möjlighet att vidta individuellt avpassade åtgärder. Jag har inte talat om någon sorts behovsprövning, herr Fagerlund, utan det är fråga om en prövning av individernas personliga situation. Tappar man bort den i vårdsituationen, då är det illa ställt. Vi tycker det är väsentligt att i sammanhang med socialutredningen diskutera den fortsatta utbyggnaden av den svenska socialvården, och det är den saken det handlar om.

Herr talman! Jag skall inte räkna upp alla de utredningar i dessa frågor som pågår — de finns redovisade i utskot tets utlåtande, och den som är intresserad kan ta del av vad som står där. Det bedrivs alltså en sådan planering som man talar om. Jag menar att vi ständigt måste ompröva och omforma vår socialpolitik och vårdpolitik, och självfallet måste vi ställa upp ett långsiktigt mål. Vi bedömer också följderna av olika åtgärder med ett sådant mål i sikte. Herr Mundebo hade fått ett intryck av att jag menade att vårdområdet alltid skulle förbli ett bristområde. Det beror på vad man avser med bristområde, men jag har en känsla av att människorna ställer ständigt ökade krav på samhällets vårdresurser. Om samhället någon gång hinner ifatt den enskilda människans och de politiska partiernas krav, har vi råkat in i ett statiskt förhållande, och det hoppas jag för min del att vi aldrig gör. Det kommer alltid att finnas människor som är missnöjda med de resurser samhället kan erbjuda. Fröken Ljungberg säger att nätet av generella åtgärder är alltför grovmaskigt. Då tycker jag konsekvensen borde vara att hon motionerar om ännu fler generella åtgärder för att få nätet finmaskigare.

Herr talman! Jag har inte motionerat om några nya utredningar och inte heller om att vi skall fastslå principer och ställa upp långsiktiga program. Jag blev botad från sådant redan på 1940-talet. Vi hade då i Uppsala någonting som hette generalplanekommittén för Akademiska sjukhusets utbyggnad. Vad man än ville göra för att förbättra sjukvården fick man till svar att generalplanekommittén arbetade med saken. Jag har i olika sammanhang givit uttryck åt meningen, att vi håller på att kväva samhället genom utredningar som aldrig blir färdiga och som heller aldrig kan bli färdiga. Min motion är anknuten till ett par aktuella fall, där framställningar om er sättning tidigare har avslagits, naturligtvis med välvilliga uttalanden av utskottets talesman. I anledning av min motion säger nu utskottet: »Det är enligt utskottets mening uppenbart att handläggningen av frågor om sociala ersättningar redan på grund av sin natur bör vara skyndsam. Det är dock ofrånkomligt att då ett krav på orsakssammanhang mellan olycksfall och skada uppställs i lag tillämpningen i åtskilliga fall kräver en omfattande expertutredning.

I de fall jag påtalar i motionen har två sjuka människor i cirka 20 år fått slåss mot myndigheter, byråkrati och s.k. experter. även om experterna tycker att 20 år inte är så mycket, är det ändå en ganska lång tidrymd för de sjuka som är beroende av ekonomisk hjälp. Åtminstone för mig förefaller 20 år vara en mycket lång period i en människas liv, och nog borde väl vanliga människor få ägna sig åt annat än skrivelser till myndigheter och experter. Naturligtvis tar experterna ut sina dagtraktamenten, och byråkratin kostar självfallet betydligt mycket mer än vad hjälpen skulle uppgå till, men byråkratin måste ha sin gång.

Jag har självfallet inget yrkande i detta sammanhang. Jag har haft glädjen att inom lands tinget få syssla med hälsooch sjukvårdsfrågor. Jag lyssnade här på herr Mundebo, som talade om principer och stora program.

Alla vi som på olika håll har varit med om att bygga upp sjukvården måste beklaga att herr Mundebos partivänner i landstingen bara har visat ett teoretiskt intresse och brukar vara borta ur sammanhanget när det blir fråga om att handla. Vi behandlade nyss motioner angående en professur — de avslogs givetvis. Myndigheterna här i Stockholm hade i detta ärende på fyra, fem år inte kunnat klara upp en mycket liten detalj. Jag måste erkänna att vi i landsorten ibland har nytta av att man i Stockholm arbetar så sakta och inte kan få fram olika saker. Jag fick för några år sedan en påringning om att jag borde komma till Folksam. När jag kommit dit frågade man, om vårt landsting ville ha ett bidrag på 100 000 eller 150 000 kronor till en gå-skola. Det tyckte jag lät bra, även om jag måste erkänna att jag inte riktigt visste vad en gå-skola var. Jag tänkte emellertid att det måste vara någonting som är väsentligt för hälsooch sjukvården, så jag svarade att jag skulle åka hem och försöka klara upp saken. Det visade sig då mycket svårt på grund av byråkratiskt krångel att få ta emot denna gåva, men det gick i alla fall. Folksam hade först frågat Stockholms stad, men från stadens sida avvisade man anbudet. Jag är mycket tacksam för att man gjorde det. Inom hälsooch sjukvården får vi inte bara hålla på att tala om principer och utredningar, utan det gäller att i den aktuella situationen ta vara på de möjligheter som finns för att inom en rimlig tid klara det hela. Jag förstod inte riktigt vad herr Mundebo här menade, men jag vill fråga, om han inte skulle kunna ordna en konferens med alla sina partivänner från de olika landstingsområdena och tala om för dem att de måste vara mera aktiva inom vårdsektorn. Jag skall villigt erkänna att utgångsläget, när vi började en upprustning på deita område för några år sedan, var bedrövligt och att det är svårt att kunna klara allting på en gång. Men jag har suttit och lyssnat på en del radioprogram i vårdfrågor, bl.a. programmet om vård av äldre på ålderdomshem, och jag måste fråga mig: Har den som beskrev förhållandena aldrig varit inne på ett ålderdomshem av i dag? Min 93-åriga mor, som kom in på ett sådant hem för någon vecka sedan, har inte fått några sådana intryck som skildrats i radio och i teoretiska debatter, utan hon känner sig som en fri människa. Hon har sitt eget rum och får gå hur hon vill. Bilder och reportage i tidningar, TV och radio m.m. skulle givetvis bli mer objektiva och rättvisande, om de som gör dessa reportage sökte sig ut på våra ålderdomshem och talade med de gamla. Vi skulle då få en riktigare skildring av förhållandena på ett modernt ålderdomshem. Tyvärr finns det på en del håll kvar gamla ålderdomshem som inte är de bästa — det skall erkännas. Och framför allt kan vi konstatera, att många gamla har kvar synen på ålderdomshemmet som ett fattighus.

Jag yrkar bifall till utskottets hemställan trots att det betyder avslag på min motion; utskottets skrivning är emellertid bra. Jag skulle dock vilja vädja till alla intresserade att tala litet mera med landstingsmännen och för söka bibringa dem den uppfattning som framförts här i kammaren, nämligen att det nu verkligen gäller att handla. Principer och utredningar håller vi på att dränkas av. Vi borde i stället nästan strunta i dem. I eti föränderligt samhälle måste man ta hänsyn till den snabba utvecklingen inom hälsooch sjukvård liksom vårdområdet över huvud taget, även om det i det föränderliga samhället också är nödvändigt att planera för längre perioder. Jag är emellertid tacksam för den positiva vilja, som herr Mundebo och andra visat, och vi får nu åka hem till våra landsting och se hur den här diskussionen uppfattats där.

Herr talman!

Jag skall därför inte göra några ytterligare kommentarer.

Herr talman! Motion 11:82 handlar om inrättande av ett antisjälvmordscentrum eller antisuicidcentrum, om det skall låta finare — och motion II: 81 handlar om inrättande av ett reträtthem för människor som försökt begå självmord men inte lyckats, eller som lyckats överleva, hur man nu vill uttrycka det. Utskottet avstyrker båda motionerna, och inga reservationer är avgivna. Därför kommer jag inte heller att här ställa något yrkande.

Meningen är ju att verksamheterna skall integreras, eftersom man inte tror på möjligheterna att skapa några nya institutioner för ändamålet. Det är emellertid viktigt att understryka att man varken i social eller i medicinsk vård klarar sig utan de små, nya, stimulerande och progressiva experimenten, där man går före med sådana försök som inte kan startas i stor skala. Detta har också tydligt understrukits i ett yttrande av Världshälsoorganisationen. Man har ofta gjort den erfarenheten att människor som försökt ta sina liv inte kan hjälpas med kollektiv behandling på stora kliniker. Kollektiv har de förmodligen fått nog av i sina liv. Det enda som kan rädda dem är den individuella, mänskliga behandlingen, d.v.s. mötet med en människa som är villig att ta på sig en del av deras börda och bära den en bit på vägen. Självfallet kan inte en sådan verksamhet institutionaliseras, men man kan faktiskt göra en hel del för att stödja dem som vill hjälpa sina medmänniskor att leva vi dare, genom små mer eller mindre privata inrättningar i samarbete med forskare-psykiatriker. Vi har i vår motion pekat på några utländska experiment på detta område, och jag vill ytterligare bidra med några siffror som visar hur en verksamhet som den föreslagna verkligen kan fungera. År 1964 startade man i Prag en självmordsklinik vid universitetssjukhuset, vilken arbetade efter linjer liknande dem som vi föreslagit och som dr Ettlinger tillämpar på Södersjukhuset. Under det första året av självmordsklinikens verksamhet sjönk självmordens antal med 15 procent i Prag, medan tendensen gick uppåt i alla de andra städerna i samma land. I London påbörjades ungefär samtidigt en privat hjälporganisation, Samariterna, som också med medverkan av lekmän arbetade för att bistå levnadströtta människor. Under det år som organisationen var mest aktiv, 1965, föll faktiskt antalet självmord i England för första gången på många år. Självfallet kan det också finnas andra orsaker till detta, men det var ändå ett faktum att självmordsantalet sjönk. I Västberlin har också startats en liknande organisation, och under de tre första åren av dessa samariters verksamhet föll antalet självmord på nyårsnatten, som brukar vara en natt med epidemiska självmord — Västberlin har som bekant en av de högsta självmordsfrekvenserna i hela världen — från 33 till 4. I Wien har det också länge bedrivits ett intensivt samarbete mellan ett självmordscentrum, den psykiatriska kliniken vid universitetssjukhuset och ett avgiftningscentrum, och man har fått ned självmordsstatistiken med 25 procent de senaste 15 åren. Vi anser att detta visar att nya experiment, som inte nödvändigtvis behöver ögonblickligen integreras med de stora sjukhusens verksamhet, är någon ting som verkligen är värt att satsa på. Vi anser t.o.m. — men jag har fortfarande, herr talman, inte något yrkande härvidlag — att detta reträtthem för självmördare inte bör avvisas riktigt så häftigt som socialstyrelsen gör. Det är inte fråga om mer än 40 eller 50 människor i detta fall, medan många tusen människor dör i självmord varje år — fler än de som dör i trafikolyckor som bekant. Men även om ett sådant här reträtthem vore till hjälp för 40 människor, så vore det värt att satsa på lika väl som man satsar på att bygga om en farlig vägkorsning, även om det bara är ett enda barn som blivit överkört där. Både självmorden och trafikolyckorna är ju symptom på allvarliga fel i samhällsutvecklingen. Lika väl som vi — åtminstone i princip — anser oss skyldiga att ställa kirurgins senaste, bländande och dyrbara resultat till trafikoffrens förfogande är vi skyldiga att ställa psykologins och psykiatrins bästa resurser till förfogande för dem som har blivit överkörda av stress och ensamhet. Är då självmordscentra och reträtthem för självmördare de bästa resurserna? Ja, det kan vi inte veta förrän vi prövat dem. Vad har vi i stället? Vi har förfärligt litet, om jag skall vara uppriktig — det blir magpumpning och sedan körs patienten i allmänhet hem igen. Vi motionärer kommer noga att följa utvecklingen och se efter vad vi kommer att få, i vår utmärkta svenska sjukvård, i stället för självmordscentra — och alltså som komplement till magpumpningen. Riksdagen uttalade ju faktiskt i våras att den psykiatriska vården måste prioriteras både ekonomiskt och personellt. Detta är ett väsentligt område att göra det på. Slutligen några ord om frågan huruvida man skall ha små hem, där det kan bli en mera personlig och individuell vård, eller stora kliniker. Här kommer vi åter till den stora skiljelinjen i all debatt om människovård i dag — skiljelinjen mellan dem som vill ha så stora enheter och organisationer som möjligt och dem som vill göra en differentiering efter de olika människornas behov. Det är mycket bra med ett solidariskt samhälle, men ett samhälle, där solidariteten får överhand över den broderliga hänsynen till medmänniskornas egenart och personliga behov, kan bli ett mycket tryckande och auktoritärt samhälle. Jag hoppas alltså att de väckta motionerna, trots att de inte biträtts, kommer att leda till att den psykiatriska vården av dem som har försökt att ta sina liv får fortsätta och kommer att ytterligare förbättras. Jag är glad över att utskottet i alla fall inte avvisar tanken på att dr Ettlinger och hennes grupp skall få fortsätta sin verksamhet vid Södersjukhuset.

Herr talman! Eftersom fru Anér inte ställde något yrkande behöver jag egentligen inte yttra mig på utskottets vägnar. Men jag tyckte ändå att fru Anér i några avseenden tog i väl kraftigt. Fru Anér karakteriserade den psykiatriska vården av självmordsfall i vårt land genom att säga, att det blir magpumpning och sedan får patienten åka hem igen. Detta påstående faller på sin egen orimlighet, om man ser till vad som har gjorts.

Däremot har utskottet inte velat an sluta sig till de konkreta förslag som motionärerna har ställt. Dessa gäller dels inrättande av ett från sjukhusen fristående centrum för självmordsförebyggande verksamhet i något av storstadsområdena, dels det reträtthem som fru Anér har talat om, där patienter efter ett utfört självmordsförsök skall isoleras från omgivningen i väntan på att återvinna psykisk balans. Motionärerna har tagit USA:s och Englands antisjälvmordsverksamhet som ett mönster vid utformandet av sina krav, och de har också i likhet med fru Anér helt bortsett från den verksamhet i samma syfte som redan bedrivs i vårt land. I socialstyrelsens remissyttrande över motionerna framhålls de mycket goda erfarenheter som redovisats från Södersjukhuset i Stockholm, där man har särskilda arbetsteam och en särskild avdelning för människor som hamnat i en krissituation av detta slag. Man framhåller också att det psykiatriska och sociala omhändertagandet av dessa patienter inte principiellt skiljer sig från behandlingen av andra patienter som befinner sig i psykiskt eller socialt kristillstånd och att behandlingen av dem därför kan ske i vanliga psykiatriska avdelningar. I varje fall, säger socialstyrelsen, bör verksamheten vara integrerad i den psykiska sjukvården. Vi har alltså en verksamhet i gång på det här området vid Södersjukhuset i Stockholm. Vi har erfarenheter som redovisats från akutavdelningen vid Karolinska sjukhusets psykiatriska klinik och från verksamhet och utbyggnad av psykiatriska mottagningar vid lasarettsklinikerna runt om i landet. Årets riksdag har fattat beslut som innebär en prioritering av den psykiatriska sjukoch hälsovården i vårt land. Forskningen på det här området är givetvis mycket angelägen och bedrivs genom de statliga och samhällsvetenskapliga forskningsråden, men socialstyrelsen betonar att denna forskning inte bör ses som en företeelse, isolerad från övrig psykiatrisk och psykologisk forskning. I och med ait den öppna socialvården byggs ut öppnas också steg för steg möjligheter att nå kontakt med människor som bedöms ha hamnat i bristande psykisk balans. Förebyggande åtgärder i form av hjälp i trängda lägen socialt kan ju — även om de inte märks så mycket utåt — direkt förebygga riskerna. 1968 års riksdagsbeslut om en utbyggnad av den uppsökande verksamheten verkar i denna riktning. Utskotiet anser att hjälp på många fronter ger större möjlighet att nå kontakt med människor på nära håll, i motsats till motionärerna som vill göra detta till ett isolerat område. När det gäller yrkandet om ett reträtthem för människor som försökt begå självmord har utskottet haft samma grundprincip beträffande lämpligheten av en isolering av människor.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

Herr talman! Bara en kort replik om reträtthemmet. Poängen är den, att det är folk med egen erfarenhet av hurdant det är att komma tillbaka till livet efter ett misslyckat självmord som kommit upp med idén, och det är möjligt att de har en annan syn på saken än socialstyrelsen. De kommer ofta från förhållanden där det just är miljön som har framkallat självmordssituationen, och isoleringen kan alltså för dem vara precis lika behövlig som för en människa som blivit kroppsligt sjuk på grund av att hon har vistats i giftiga ångor eller gaser eller damm och verkligen behöver få ta igen sig en tid. Jag tycker fortfarande att det inte är så mycket begärt att man skulle kunna göra ett prov med att låta 40 eller 50 av alla våra tusentals patienter, som har försökt begå självmord, efter egen önskan få denna vila och detta miljöombyte. Det är emellertid än så länge bara en personlig åsikt, som jag själv får stå för. stödja en sådan utveckling på arbetsmarknaden i övrigt.

Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas två partimotionspar från centerpartiet. De väcktes under den allmänna motionstiden i januari, alltså ungefär ett halvår innan årets avtals Det ena motionsparet gäller dyrortsgrupperingen. Den är ju en lång lidandets historia. Redan några år efter det första världskriget infördes en dyrortsgruppering, som så småningom kom att omfatta flera områden. Glädjande nog har man emellertid undan för undan avvecklat delar av den. Jag tror mig ha anledning att säga att det inte minst varit tack vare den energiska kampanj, som vi inom centern har drivit för dyrortsgrupperingens avveckling. Det har skett beträffande bostäder och hyror och beträffande skatterna, det sistnämnda i samband med skattereformen år 1961. Kvar står sedan dess endast dyrortsgrupperingen av statstjänstemännens löner. Även därvidlag har det gjorts successiva reformer. Ortsgrupperna har minskats i antal från nio till fem, och sedan den reformen genomfördes har ortsgrupperna 1 och 2 helt slopats. Därmed återstår nu en lönegruppering i tre ortsgrupper. Dyrortsgrupperingen omfattar ju löneplan A och den speciella löneplanen för undervisningsväsendet, löneplan U. De som har de högsta lönerna och är placerade på löneplanerna B och C omfattas inte av dyrortsgrupperingen. En stor del av de lågavlönade som har tjänster placerade på nedre delen av löneplan A drabbas särskilt hårt av grupperingens konstruktion. Det får man väl säga är ett märkligt sätt att tillgodose jämlikhetskravet, att ju lägre lön man har desto större blir skillnaden. Har man däremot tillräckligt hög lön påverkas den inte alls av dyrortsgrupperingen. Inte minst under 1960-talet har vi in även från andra håll — jag tänker på den växande opinionen inom löntagarorganisationerna — har man proteste rat mot det nuvarande systemet. Gentemot försöken att få en avveckling av ortsgrupperingen har hänvisats till att det skulle bli en ny prisgeografisk undersökning. Jag vill erinra om att när riksdagen på förslag av dåvarande civilministern beslöt genomföra denna reform angavs klart i propositionen och även i riksdagens uttalande, att denna prisgeografiska undersökning skulle ligga till grund för en ny ortsgruppering. Men det är uppenbart att sedan denna utredning redovisat resultatet av sitt arbete har regeringen inte haft så starkt intresse av att avveckla dyrortsgrupperingen i dess helhet. Jag bortser här från de särskilda tillägg som vi har och även kommer att behöva ha för dem som arbetar under särskilda förhållan den — det gäller speciellt övre Norrland. Syftet med dyrortsundersökningen var att den skulle ge underlag för en revision av lönegrupperingen. Man satte Stockholms dyrhetstal till 1 000. Ett relativt stort antal kommunblock i ortsgrupperna 3 och 4 visade sig ha ett dyrhetstal på 19000 och däröver. Om man undantar övre Norrland kunde man konstatera att skillnaderna i dyrhetstal inom riket var obetydliga och att genomsnittet för landet snarast låg något över Stockholms. De förmenta skillnaderna i levnadskostnader som lönegrupperingen skulle kompensera fanns alltså inte. Sedan motionerna väcktes har årets avtalsförhandlingar slutförts, och vi kan med glädje konstatera att i uppgörelsen ingår vissa reformer som innebär att orättvisorna i varje fall har minskat något. Man har inte bara flyttat upp vissa ortsgrupper till högre ortsgrupp utan också minskat spännvidden i lönehänseende mellan ortsgrupperna 3 och 4. Man har också gjort en protokolls anteckning om att man till 1971 syftar till att helt utjämna skillnaden mellan dessa ortsgrupper. Även om vi naturligtvis hälsar detta med tillfredsställelse anser vi emellertid att målet klart måste anges vara att dyrortsgrupperingen skall avvecklas — dock med beaktande av behovet av tillägg för befattningshavare speciellt i övre Norrland, där klimatet är hårt och avstånden långa. Utskottet har även i år hänvisat till att detta är en förhandlingsfråga; riksdagens lönedelegation handlägger den och därför bör riksdagen inte göra något uttalande. Vi har emellertid ansett att den omständigheten inte bör utgöra ett hinder för att riksdagen klart utitalar, att den har den principiella uppfattningen att dyrortsgrupperingen skall avvecklas. Det är detta vi gett uttryck för i reservationen. I den andra partimotion, som behandlas i detta utlåtande, tar vi upp frågan om riktlinjerna för inkomstpolitiken. Det understryks i motionen ait staten i egenskap av arbetsgivare målmedvetet bör verka för en jämnare inkomstfördelning, d.v.s. för minskade inkomstklyftor mellan lågoch höginkomsttagarna. Därmed kan staten också indirekt främja en sådan utveckling på arbetsmarknaden i övrigt. Vi har tyvärr under en följd av år måst konstatera ait inkomstklyftorna inte minskat utan snarare ökat. Avtalsrörelsen 1966 — för att ta ett exempel — gav ett resultat som med all rätt väckte missnöje hos stora grupper genom att klyftorna ökade i stället för att minska. Vad som då hände visade också klart — det vill jag understryka — att man måste åstadkomma en samordning av avtalsrörelserna om man menar allvar med talet om jämlikhet och vill komma någon vart på den vägen. Ur den synpunkten måste man med tillfredsställelse konstatera att årets avtalsrörelse präglades av samordning och av en strävan att genom öresoch kronpåslag ge en förhållandevis större för bättring åt de lägre inkomsttagarna. Man får hoppas att vi även i fortsättningen skall få avtalsrörelser som präglas av den inställningen. Reservantierna har ansett att det finns anledning för riksdagen att understryka detta. Det vore en opinionsyttring som kan ha sitt värde. Vi avser inte på något sätt att inskränka den fria förhandlingsrätten, men det kan ju inte innebära någon inskränkning i den fria förhandlingsrätten att riksdagen ger uttryck för en viss principiell uppfattning i en fråga, en uppfattning som kan vara till stöd för avtalsverket och vederbörande statsråd när man tar upp förhandlingar med parterna på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I ett av herr Eliassons i Sundborn uttalanden kan jag instämma, nämligen att diskussionen om det s.k. dyrortssystemet varit en lång lidandets historia. Men även en annan sak förefaller mig bli en mycket lång lidandets historia. I detta land har vi en fri förhandlingsrätt. Vi har en tradition, som väckt internationell beundran och som innebär att parterna i fria förhandlingar kan träffa fredliga uppgörelser om löneoch anställningsvillkor. Jag tycker att centerpartiet någon gång borde upptäcka att den förmyndarställning som riksdagen tidigare intog gentemot de statsanställda — innan den fria förhandlingsrätten tillerkändes dem — tillhör ett passerat skede. Vi bör på den offentliga sektorn lika väl som på den enskilda överlåta åt parterna att i fria förhandlingar träffa uppgörelser om hur den pott som är disponibel skall fördelas. Det finns inom organisationerna olika uppfattningar på den punkten, och därför måste kompromisser träffas; varje förhandlingsuppgörelse är en produkt av inte bara en utan flera kompromisser i fråga om detaljerna. När vi nu i ganska stor endräkt givit de offentliganställda fullständig förhandlingsrätt tycker jag inte att vi skall behålla den förmyndarmentalitet när det gäller lösningen av förhandlingsfrågorna som centerpartiet gång på gång ger uttryck för. Herr talman! Det skulle finnas mera att säga om denna fråga, men vi har ju under de gångna åren uttömmande behandlat frågan, och det förefaller som om centerpartiet inte skulle vara påverkbart av de sakskäl som anförts. Under sådana förhållanden kan jag begränsa mig till att yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Det enda principiella argument som herr Lindholm kunde åberopa var att riksdagen inte skall visa någon förmyndarmentalitet. Jag frågar mig då vad det är för mentalitet herr Lindholm ger uttryck åt. Det är klart att förhandlingarna måste föras av parterna på arbetsmarknaden. Men det är väl ändå så att avtalsverket, vederbörande statsråd och även lönedelegationen har en uppfattning som man för till torgs och som man vill lägga till grund för en uppgörelse. Att uppgörelsen sedan inte helt stämmer med denna uppfattning beror ju på att den är en kompromiss, som herr Lindholm också sade. Jag har svårt att se att riksdagen, som så länge har behandlat dyrortsgrupperingen och som också har hävdat att resultatet av den prisgeografiska undersökningen skall beaktas, skulle vara förhindrad att ge uttryck åt en uppfattning som avtalsverket och övriga har att beakta. Att löntagarparten kan ha annan mening föranleder då en kompromiss. Men jag kan inte inse att den lagstiftande församlingen på något sätt skulle vara förhindrad att ge uttryck åt en principiell uppfattning. I realiteten blir det annars någon annan som anger principerna och riksdagen får ingenting att säga till om. Man kan fråga sig, om vederbörande då agerar som förmyndare över riksdagen. Jag kan inte finna att vi riksdagsledamöter på något sätt är förhindrade att ge uttryck åt vår uppfattning därför att lönedelegationerna har att träffa uppgörelserna.
Herr talman! Innebörden i herr Eliassons resonemang är att riksdagen skall ange hur en väsentlig del av det disponibla utrymmet skall utnyttjas. Min uppfattning är att den saken skall man resonera om vid förhandlingsbordet.

Herr talman! Efter herr Eliassons i Sundborn utförliga anförande kan jag fatta mig kort. Jag tillhör också reservanterna. Sedan herr Nelander och jag i januari inlämnade vår motion om avveckling av dyrortsgrupperingen har, som herr Eliasson redan sagt, åtskilligt hänt på detta område. De avtalsslutande parterna har kommit överens om att steg för steg utjämna skillnaden i lön mellan ortsgrupperna 3 och 4, och man avser att skillnaden skall vara helt utjämnad 1971. Dessutom har man enats om en flyttning från ortsgrupp 4 till ortsgrupp 3 av vissa Stockholmsförorter. Detta är enligt vår mening en riktig och glädjande utveckling, helt i linje med de synpunkter vi framfört i vår motion. Men ännu återstår en del att göra. Det är min uppfattning att det finns skäl att försöka påskynda utvecklingen mot en ytterligare utjämning. Av de 29 kommunblock som vid prisgeografisk undersökning 1965 uppvisade dyrhetstal som motsvarade eller översteg Stockholms har 7 flyttats upp i samma orts grupp som Stockholm, d. v. s. ortsgrupp 5. Men vad tycker då de andra 22 kommunblocken? Vi vet också att utjämningen i dyrortshänseende mellan olika orter och regioner fortsätter, och det är därför angeläget att vandra vidare på den väg som de avtalsslutande parterna redan har beträtt. Jag är givetvis medveten om att vi även i fortsättningen kommer att få vissa restområden som måste på något sätt kompenseras, företrädesvis i Norrland, men detta utesluter ingalunda att man med kraft fortsätter att skjuta på den utveckling som vi kan konstatera är på väg. Utskottet erinrar i detta sammanhang om att riksdagen tidigare har godkänt den av utskottet hävdade uppfattningen, att riksdagen inte gärna i annan ordning än genom lönedelegationen bör ge uttryck för några med avseende på kommande löneförhandlingar bindande ståndpunktstaganden. Men riksdagen skall alltså enligt utskottet kunna göra det genom lönedelegationen. På det sättet blir riksdagen indirekt något av den förmyndare som herr Lindholm här talade om. Jag kan därför inte finna att det i principfrågan föreligger någon avgörande skillnad. Saken gäller inte heller att man skall försöka bestämma över de avtalsslutande parterna, utan det är fråga om att ge uttryck för en ståndpunkt och en mening som kan påverka avtalen. Självfallet skall de avtalsslutande parterna själva kunna ta ställning utifrån de premisser som föreligger vid det aktuella tillfället. Det är så självklart att man egentligen inte borde behöva säga det, men om den ena parten med styrka framför en viss ståndpunkt, kan det givetvis påverka den andra parten. Det kan därför inte vara oviktigt hur riksdagens lönedelegation ser på frågan om dyrortsgrupperingen. När delegationen vid sina sammanträden med avtalsverket skall framföra synpunkter även i denna fråga måste det för de delegera de vara en styrka att veta var deras uppdragsgivare — d.v.s. riksdagen — står. Det är ju på det sättet som demokratin fungerar, och jag kan inte finna någonting felaktigt i att riksdagen här ger till känna hur i första hand lönedelegationen bör se på problematiken. Jag bör kanske tillägga att jag inte har någonting emot att ställa mig bakom den senare delen av reservationen, även om jag i det avsnittet inte har någon motion. Med det anförda vill jag, herr talman, tillstyrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Den motion som vi nu behandlar är ett inlägg i jämlikhetsdebatten. Vi som är motionärer har i motionen sagt, att ett rättvisare samhälle med minskade klyftor i fråga om standard och inkomster måste vara en huvudmålsättning i det politiska arbetet. Tyvärr har löneklyftorna under de senaste decennierna bibehållits. Därför menar vi att det borde råda enighet om att politikerna på allt sätt skall medverka till att bryta den hittillsvarande utvecklingen. Om vi som politiker skall lyckas med den uppgiften måste, såvitt jag kan förstå, handlingslinjen för att uppnå större jämlikhet vara den, att de som redan har en hög inkomstnivå och standard solidariskt finner sig i att få en långsammare takt i standardutvecklingen. Det måste även vara angeläget att undanröja uppenbara privilegier i de fall sådana finns. Med utgångspunkt i dessa principiella synpunkter har vi i motionerna I: 269 och IT: 301 tagit upp en fråga som berör riksdagens ledamöter i de fall de innehar statlig tjänst. Vi har påtalat det förhållande som nu råder, att riksdagsledamöter med statlig tjänst får en icke oväsentlig arbetsfri inkomst under den tid som riksdagen pågår. Riksdagsledamoten begär tjänstledighet från sitt arbete under riksdagstiden, men trots att han inte sätter sin fot på arbetsplatsen under de cirka sju månader som riksdagen pågår, får han ändock under denna tid behålla 34—46 procent av lönen beroende på vilken lönegrad han är placerad i. Det sker inte heller någon inskränkning i rätten till semester för den tid då tjänstledigheten åtnjuts. Som motionärer anser vi att detta är felaktigt och att denna förmån borde tas bort. Vi har därför begärt att riksdagen måtte uttala sig i denna fråga. Nu kanske någon säger — jag har mötts av det påståendet i något enstaka fall — att detta ju är en mycket liten fråga, det är ingenting att prata om. Påståendet kan väl i och för sig vara riktigt, om man ser frågan i relation till det antal personer som berörs. Men om vi ser frågan ur principiell synvinkel har den en betydligt större räckvidd, inte minst med hänsyn till att de som berörs sitter i detta hus och beslutar om hur de svenska medborgarna i olika sammanhang skall ha det. Ifrån denna talarstol har det ofta uttalats jämlikhetsparoller, och så kommer säkerligen att ske även i fortsättningen. Jag menar att det för att dessa paroller skall få den rätta genomslagskraften är fullt berättigat att se efter hur vi har det bland riksdagens egna ledamöter. Statsutskottet som behandlat motionerna, har kortfattat hänvisat till att detta är en förhandlingsfråga. Utskottet säger vidare att riksdagens lönedelegation har att på riksdagens vägnar ge uttryck åt principiella ställningstaganden i samband med löneförhandlingar. Jag är klart medveten om detta, och jag tillhör sedan vårriksdagens början denna lönedelegation. Jag anser emellertid alt man, om man skall tala å någons vägnar i en fråga, också bör veta litet om vad vederbörande har för uppfattning, och därför tycker jag det skulle vara värdefullt och en styrka om riksdagen gav sin mening till känna, så att det blev något av en viljeyttring. Vi motionärer har inte begärt att riksdagen skall besluta i själva sakfrågan — vi är som sagt medvetna om att det rör sig om en avtalsfråga — utan att riksdagen skall begära att Kungl. Maj:t verkar för att en ändring kommer till stånd i de fall som berörs i vårt motionspar. Jag ber, herr talman, att med det sagda få yrka bifall till motionerna.

Herr talman! Även den fråga som nu behandlas tillhör dem som avgörs vid förhandlingsbordet. Statstjänstemännens organisationer har en förhandlingsöverenskommelse i vilken de förmåner som åberopas i motionen är inskrivna. I den förhandlingsöverenskommelse som träffades senast höjdes de avdrag som statsanställda skall vidkännas under pågående riksdag. Det är väl lämpligt att man även i fortsättningen låter de förhandlande parterna diskutera sig fram till löneoch anställningsvillkoren inom den offentliga sektorn. Jag vill erinra om att mönstret inom den enskilda sektorn är ganska mångskiftande, och jag tror inte man löser problemet så enkelt som herr Gustavsson i Alvesta tycks föreställa sig. Herr talman! Jag ber att få hemställa om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Man skall inte tala i egen sak och jag hör ju till de eftertraktade villebråden som befinner sig i skottfältet då det gäller det här ärendet. Redan nu kan jag säga att jag inte tänker votera mot det förslag som väckts av herr Gustavsson i Alvesta. Men jag står inte här så mycket i egenskap av statstjänsteman utan som förnuftsvarelse, och det händer ju att dessa två kan sammanfalla i något enstaka fall. Motionen har avfärdats kallt, kort och riktigt av utskottet och jag skulle inte behöva säga mycket mer sedan herr Lindholm klarlagt för herr Gustavsson hur det ligger till. Det är ju en förhandlingsfråga. Jag tror att vi tidigare slagit vakt om principen att varken riksdag eller regering skall lägga sig i parternas förhandlingar utan att parterna skall vara fria. Jag skulle vilja fråga herr Gustavsson, om han vill att vi skall frångå den principen. Avtal måste ses som en helhet. Motionärerna måste väl ändå inse att ett avtal innebär ett givande och tagande. Får man en förmån i ett avseende måste man avstå från en i ett annat. Vet herr Gustavsson vad den av honom aktualiserade förmånen kan ha kostat statstjänstemännen på andra områden? Jag tycker det är ganska uppseendeväckande att börja rota i en detalj i ett avtal utan att som sagt veta vad förmånen kostat i andra avseenden. Har herr Gustavsson undersökt detta? Motionärerna kunde kanske hitta något annat i avtalet som är till nackdel för och orättvist mot statstjänstemännen, så att det blir uppslag till ännu en misslyckad motion. Detta är bara ett tips som jag vill ge herr Gustavsson. Herr Gustavsson drog också in jämlikhetsfrågorna, och där vill jag göra en intressant jämförelse. Häromåret beslöt vi här i riksdagen om pension åt riksdagsmän, och där tycker jag verkligen att man kan dra in jämlikhetsfrågorna. Det beslut vi då fattade innebär nämligen att en ledamot som lämnar sin plats i riksdagen och återvänder till en välavlönad civil syssla, kanske med ett par hundra tusen kronor om året i inkomst, även får ersättning av riksdagen. Detta fann jag vara helt felaktigt, och jag talade och röstade mot det förslaget. Jag sade då att den som verkligen behövde en pension skulle få en ordentlig sådan, men den som inte behövde pensionen skulle heller inte ha den. Där föreligger i hög grad bristande jämlikhet. Även den saken beslutade vi om själva här i riksdagen, herr Gustavsson. Sedan vill jag dra en parallell — det var därför jag begärde ordet — och jag frågar herr Gustavsson: Om en icke statstjänsteman lämnar riksdagen och återgår till sin förra anställning med en inkomst på låt oss säga 100 000 kronor, är det då en högre grad av rättvisa att han får ersättning från riksdagen än om en kanske lågavlönad statstjänsteman under den tid han fullgör förtroendeuppdraget här i riksdagen får en ringa del av sin lön som statstjänsteman? Som herr Gustavsson vet, och som jag nyss talade om, är det inte bara förmåner med statlig tjänst. Det är också en del olägenheter med den. Riksdagspension skall som bekant inte utgå till statstjänstemän. Redan där har vi alltså ett exempel på att förmåner och uteblivna förmåner balanseras. Jag anser det vara angeläget att slå vakt om både avtalsförhandlingarnas frihet från obehörig inblandning av regering och riksdag och rättvisan mellan skilda grupper. Men jag tycker att de motioner vi nu behandlar våldför sig på båda dessa principer.

Herr talman! Min motion riktar sig inte enbart mot herr Sjöholm. Som jag framhöll tidigare har jag tagit upp denna fråga ur rent principiella synpunkter, därför att jag anser det vara felaktigt att uppbära en väsentlig del av lönen om man aldrig sätter sin fot på arbetsplatsen. Den jämförelse som herr Sjöholm gjorde mellan den frågan och riksdagspensionen tror jag inte är riktig. Jag känner inte till om det finns personer i detta hus som har privat tjänst och som under de sju sessionsmånaderna här inte sätter sin fot på sin andra arbetsplats men ändå uppbär en väsentlig del av sin lön där. Men om så är, så är det ett förhållande mellan vederbörande arbetsgivare och riksdagsmannen. Jag har också sagt att detta är en förhandlingsfråga, men saken finner jag viktig inte minst med hänsyn till att jag sedan i våras sitter med i riksdagens lönedelegation och sålunda kan få en viljeyttring från riksdagens ledamöter om hur de ser på denna sak. Vad slutligen pensionsfrågan angår, herr Sjöholm, så finns det något i vårt socialförsäkringssystem som talar om sammanträffande av förmåner.

Herr talman! Om jag tycker att motionerna är mindre förnuftiga kan jag inte finna att de blir mera berättigade bara därför att de tar upp en principfråga -— snarare tvärtom. Herr Gustavsson i Alvesta talade om tjänstemän som inte sätter sin fot på arbetsplatsen. Den parallell jag drog gällde emellertid riksdagsmännens pension, som jag inte ens vet om herr Gustavsson var motståndare till vid dess införande. Den riksdagsman som lämnar riksdagen och återgår till en befattning med mycket god lön, t.ex. 100 000 kr., sätter ju inte sin fot här i riksdagen men skall ändå ha ersättning härifrån. Jag tycker att denna parallell är riktig, och att detta förhållande är mer anstötligt än det exempel som herr Gustavsson tar upp. En statstjänsteman som är ledig för riksdagsuppdrag måste ändå räkna med att återgå till sin tjänst och måste i någon mån hålla sig å jour med det arbete han skall återvända till. Den som lämnat riksdagen behöver emellertid inte göra detta, även om han naturligtvis av politiskt intresse ändå kan göra det. Han lämnar helt sitt uppdrag och sätter inte längre sin fot här i riksdagen, men han skall ändå ha ersättning. Jag fick inte svar på frågan om herr Gustavsson anser detta vara rättvisare än det förment orättvisa förhållande som han tagit upp. Det är vidare naturligtvis bra att herr Gustavsson inser att det gäller en förhandlingsfråga, men konsekvensen av detta erkännande är väl att herr Gustavsson menar att riksdagen och kanske regeringen skall ingripa i de avtalsförhandlingar, som självständigt skall föras mellan parterna. Det tycker jag verkligen är illavarslande.
Herr talman! När riksdagsmännens pensionsfråga diskuterades i denna kammare i december 1968 hade jag en annan uppfattning än den som låg till grund för riksdagens beslut, något som jag också deklarerade från denna talarstol.

Herr talman! I det motionspar som ligger till grund för förevarande utskottsutlåtande pekas på den förändring som skett på arbetsmarknaden under de senaste åren genom att många s.k. hemarbetande kvinnor sökt arbete ute i förvärvslivet. Motionärerna har också med stöd av siffermaterial från arbetskraftsundersökningar konstaterat att ett ökat behov av deltidstjänster finns. Redan nu förekommer att många har deltidsarbete också inom den offentliga sektorn. Som exempel kan postverket anföras. Hela organisationen bygger emellertid på att alla ordinarie tjänster är inrättade såsom heltidstjänster. Det är här tyngdpunkten i motionärernas förslag ligger. De föreslår att en organisation skapas där det finns ut rymme för ordinarie halvtidseller deltidstjänster och att dessa deltidstjänster då får pensionsförmåner och trygga anställningsformer som motsvarar vad som är förenat med andra ordinarie tjänster. Trygghetsaspekten betonas mycket starkt i motionerna. Motionerna har överlämnats till statskontoret för yttrande. Statskontoret har inte tillstyrkt motionärernas krav men är på vissa punkter klart positivt i sitt yttrande.

Vi anser dock att med hänsyn till det arbete som pågår inom den s.k. lönesystemutredningen och som har nära anknytning till denna fråga är det naturligt att motionerna överlämnas till denna utredning. Vår reservation utmynnar också i ett yrkande härom. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I de författningar och bestämmelser som finns har de i motionerna uttalade önskemålen praktiskt taget helt tillgodosetts, bortsett från att det icke inrättats ordinarie halvtidstjänster vid verken. Verksmyndigheterna har nu möjlighet att inrätta såväl extra som extra ordinarie halvtidstjänster. Det finns också möjlighet att, om en ordinarie befattningshavare så önskar och det inte är i strid med verkets intressen, göra en ordinarie heltidstjänst till halvtidstjänst genom partiell tjänstebefrielse. Att i en verksorganisation redan från begynnelsen spika fast att det skall vara ett visst antal halvtidstjänster måste väl ändå från rent organisatorisk synpunkt anses synnerligen olämpligt. Reservanternas talesman bör tänka på att verksmyndigheten har vissa uppgifter som den skall fullgöra. Man upprättar inte en verksorganisation för att bereda tillfälle till tjänster utan för att denna skall fylla en funktion i samhället. För att den så smidigt som möjligt skulle kunna göra detta med hänsyn till förhållandena på arbetsmarknaden lät jag på min tid utfärda ett kungabrev, varigenom verksmyndigheterna fick möjlighet att sätta praktiskt taget alla tjänster på halvtid, om så skulle befinnas lämpligt och ändamålsenligt. När sedan herr Eriksson i Arvika talar om att man skulle göra också halvtidstjänsterna pensionsgrundande, får jag nog be honom att ännu en gång läsa på pensionsreglementet. Enligt nu gällande pensionsreglemente är samtliga halvtidstjänster — oberoende av om de är ordinarie, extra eller extra ordinarie — pensionsgrundande. Det som enligt min mening borde vara det väsentliga i syftet med motionen är redan tillgodosett genom vidtagna åtgärder. Dessutom pågår lönesystemutredningen, vilken mest har att syssla med anställningsformen. Om man skall ändra på denna i uppgörelsen med personalorganisationerna får vi väl pröva i senare sammanhang. Det bör dock inte ändra bilden när det gäller att bygga upp en verksamhet inom affärsverk eller andra myndigheter. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har vid behandlingen av denna fråga både i utskottet och här i kammaren blivit något förvånad över herr Lindholms negativa inställning. Herr Lindholm har själv gjort sto ra insatser när det gäller organisationsoch lönesystemet inom den statliga sektorn. Det föreliggande förslaget är ju i linje med just de strävanden som herr Lindholm kämpat för. Han nämner om sitt kungabrev. Jag är utan vidare villig att skriva under att detta var riktigt, men det gällde icke inrättandet av ordinarie deltidstjänster. Det är där den springande punkten ligger. Sedan vill jag ännu en gång betona att anställningstryggheten för deltidstjänsterna är mycket viktig. Detta har motionärerna tryckt hårt på. Herr Lindholm vidrörde inte detta i sitt anförande. Det går inte att förneka motionärernas påstående att den som endast arbetar på deltid inte har möjlighet till ordinarie tjänst utan måste, som herr Lindholm mycket riktigt påpekade, söka partiell tjänstledighet.

Han säger att just vid beviljandet av partiella tjänstledigheter tillämpas praxis på många sätt. Beviljandet av dessa sker mycket ojämnt. Detta är ett skäl att bifalla reservationen, och jag vidhåller därför mitt yrkande.
Herr talman! Nog är det väl ändå att göra sig skyldig till en betydande överdrift att påstå att jag är negativ till denna fråga. Jag vet inte någon annan som tagit större initiativ på detta område än jag tog på min tid. Att vara negativ till ett visst sätt att lösa en fråga är inte detsamma som att vara negativ till själva sakfrågan. Det är väl ändå rätt olämpligt att tvinga en verksmyndighet att an ställa viss del av personalen på halvtid, om man har full uppsättning som vill tjänstgöra på heltid. Denna verksmyndighet finge i så fall slå ihop två halvtidstjänster till en heltidstjänst. Om behov av halvtidstjänster föreligger, finns däremot möjlighet att inrätta sådana, och en extra ordinarie halvtidstjänst är för närvarande ändå ganska fast.

Herr talman! Herr Lindholm sade nyss alt motionärernas krav hade blivit tillgodosett, bortsett från att man inte hade inrättat ordinarie tjänster. Av utskottets skrivning och av statskontorets vttrande framgår att också de har den uppfattningen. Man skall emellertid inte negligera denna fråga om ordinarie eller icke ordinarie tjänster, ty den är faktiskt inte oväsentlig. Även om det är riktigt att det t.ex. ur pensionssynpunkt är egalt om det blir det ena eller det andra, är det inte egalt ur andra synpunkter. Det kan exempelvis för tryggheten spela en avgörande roll om en tjänst är ordinarie eller icke ordinarie.

Man kan fråga sig om det är riktigt att låta just de deltidsarbetande stå utanför den typ av trygghet som deras kolleger med ordinarie befattning har. Jag kan dela herr Lindholms uppfattning när han talar om ett system av halvtidstjänster. I den mån motionärerna därmed har avsett — jag vet inte det — att det skulle upprättas någon sorts tjänsteförteckningar, där man redan i förväg fixerat antalet halvtidsoch antalet heltidstjänster, tror jag inte att det ur vare sig arbetsgivareller arbetsta garsynpunkt vore någon lycklig åtgärd. Det viktiga är väl att man kan tillgodose både kravet på arbetets tillfredsställande bedrivande och de anställdas intressen med användande även av halvtidstjänst. Det finns en del uppgifter i statskontorets yttrande — vilket ju har legat till grund för utskottsmajoritetens ställningstagande — som förvånar mig en aning. Det sägs i yttrandet: >Det kan vidare ifrågasättas om det förekommer att två halvtidsarbetande, som delar en tjänst, till följd av sin halvtidstjänstgöring skulle få lön enligt lägre lönegrad — — —>» Det är ett specialfall när man delar en tjänst.

Jag har personligen flera gånger varit i tillfälle att diskutera detta med mycket framstående arbetsgivarföreträdare på den statliga sidan som helt har försvarat en sådan ordning. Så sent som i går erfor jag åter genom ett exempel från ett nytt område, där jag tidigare saknat erfarenhet, att det förhåller sig på det sättet. Det är enligt min mening en fullständigt orimlig ordning, och det vore värdefullt om även herr Lindholm i denna debatt sade ifrån, att det icke kan vara rimligt att tolka bestämmelserna på ett sådant sätt. Ett av de exempel, som spontant gavs mig i går utan att jag själv hade frågat om det, gällde en befattningshavare i 11 lönegraden. Han hade gått till Kungl. Maj:t för att få klarlagt att denna form av nedkonstituering inte var korrekt.

Detta är återigen en orimlig konsekvens.

Statskontoret skriver ytterligare något som förvånar mig: »Ämbetsverket vill dock som sin erfarenhet understryka att inte alla typer av tjänster eller aktiviteter inom statsförvaltningen synes lämpa sig för uppdelning på flera än en befattningshavare.» Den motiveringen har använts vid nedkonstitueringen i de fall som jag har hört talas om. Om jag inte minns fel har den tidigare civilministern herr Lindholm i ett interpellationssvar till mig, som berörde just deltidstjänster, klart uttalat att deltidsbefattningar kan förekomma för vilken kategori av tjänst som helst. Detta exemplifierades särskilt med att de kan förekomma ända upp i generaldirektörsklassen. Det var ett mycket tillfredsställande och glädjande besked, och jag vet att herr Lindholm bidrog till att trösta många. Men det gör inte mycket till saken för dagen om man, som utskottsmajoriteten gör, skriver under den beskrivning som statskontoret har givit och som enligt mitt sätt att se står i bjärt kontrast till herr Lindholms tidigare uttalanden. Det skulle vara av stort värde om vi i dag fick ett klarläggande av att den uppfattning som herr Lindholm tidigare redovisat fortfarande råder — uppfattningen att man inte kan göra annat än det som står i statskontorets yttrande är dess värre alltför utbredd.

Herr talman! Fru Nettelbrandt säger att man inte skall negligera anställningsformerna. Det gjorde jag inte i mitt tidigare anförande, men jag pekade på de betydande möjligheter som finns att tillgodose vad som borde vara huvudsyftet i motionerna: i den utsträckning det föreligger behov av halvtidstjänster har man möjlighet att inrätta dem. När fru Nettelbrandt talar om ordinarieskapet som det väsentliga vill jag framhålla att tillämpningen varierar inom statsförvaltningen. Statens järnvägar t.ex. håller mycket hårt på ordinarieskapet, medan hos Vattenfall extra ordinarie anställning är ganska allmänt förekommande; men de anställda vid Vattenfall har fördenskull inte fått någon sämre behandling. Om det skall finnas ordinarie halvtidstjänster måste de tas med i personalförteckningen — samtliga ordinarie tjänster ingår ju i den. Då är verket också tvingat att anställa på halvtid, även om det inte har behov av sådana tjänster eller det ens finns tillgång till personal för desamma. Det är därför jag anser att det är olämpligt. Det ger större elasticitet om man får tillämpa dessa bestämmelser från fall till fall. Lönen för halvtidstjänster bestäms av lönen för motsvarande heltidstjänst. Lönen för halvtidsarbete i en tjänst i lönegrad 11 eller 13 utgår i proportion till den lön som gäller för en tjänst i dessa lönegrader. På min tid tog vi upp detta problem i anslutning till företagsnämndskurserna. Vi diskuterade problemen med verksmyndigheterna och förde även på detta sätt ut dessa tankar i vida kretsar inom statsförvaltningen. Jag tycker nog att man på detta område har visat det intresse som man med hänsynstagande till ämbetsverkens arbetsuppgifter kan kräva. Fru Nettelbrandt frågade, huruvida även en generaldirektör kan ha halvtidstjänst. De principer som angavs i det kungabrev jag lät utfärda lägger inte hinder i vägen för att någon tjänst — från generaldirektör till springpojke — görs till halvtidstjänst. Men man måste naturligtvis ta hänsyn till de praktiska förhållandena. Vi kan ju inte i ett ämbetsverk ha två generaldirektörer på halvtid. Jag skulle tro att även fru Nettelbrandt kan erkänna det. Det finns arbetsuppgifter beträffande vilka man kan säga att det ur organisatorisk synpunkt är synnerligen olämpligt med halvtidstjänster. Därför måste man ha full förståelse för statskontorets skrivning i detta avseende. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.

Herr talman! Herr Lindholm säger alt man negligerar anställningsformerna. Men vitsen med förslaget är ju inte alt befattningshavaren får kallas ordinarie utan vitsen är ju att vederbörande får helt andra sociala förmåner och att trygghetsaspekten därmed tillgodoses på ett helt annat sätt än om tjänsten är icke ordinarie. Tiden medger inte att jag exemplifierar detta, men det finns gott om bevis för detta faktum. Detta är både motionärernas inställning och alla de andra människors inställning — och de är många, det vill jag försäkra — som vill åstadkomma en lösning av denna fråga. Visst är den statliga sidan stelbent — det skall gärna medges — men självfallet vore det ingen omöjlighet att införa en sådan flexibilitet att man i tjänsteförteckningarna lämnade frågan öppen huruvida en tjänst skulle besättas med två halvtidstjänstgörande eiler en heltidstjänstgörande. Att detta kan bli en fråga om tillämpningen i det enskilda fallet är väl alldeles självklart. Herr Lindholm sade att det är tjänstens lön som skall vara bestämmande. Nu kan man alltså med åberopande av vad som är skrivet i detta utlåtande — jag vet inte vad man har åberopat tidigare; det har man såvitt jag har kunnat 68 Nr 36 Företagsdemokrati förstå aldrig lyckats precisera — påstå att en viss befattning är av den karaktären att den inte kan klaras av två halvtidsarbetande. Alltså måste man sätta lönen efter vad man tycker att en halvtidstjänstgörande kan klara. På det sättet sker en nedkonstituering. Har man antagit utlåtandets skrivning så har man därmed också givit sanktion för den statliga sidans synnerligen ojusta praxis när det gäller behandlingen av de deltidsarbetande. Jag vill gärna vitsorda herr Lindholms påstående att det finns svårigheter. Jag blev mycket positivt överraskad när herr Lindholm en gång i tiden gick ända upp till generaldirektörstjänster när det gällde att exemplifiera tillämpningen. Man får inte blunda för svårigheterna. Men man får å andra sidan se till att princip och praktik stämmer någorlunda väl överens. Här har många människors rättigheter kommit i kläm och det gäller inte minst kvinnorna. Förslag om utredningar rörande åtgärder för att åstadkomma ökad företagsdemokrati hade väckts i ett antal motioner, vilka här behandlades i ett sammanhang. Dessa var

Herr talman! Kammaren har i dag att behandla en rad motioner med likartade syften som har beretts inom bankoutskottet. Tre motionspar behandlas i utlåtande nr 41 under rubriken »företagsdemokrati». Ett fjärde motionspar behandlas i utlåtande nr 42 under rubriken »andel för de anställda i ett långsiktigt företagssparande». Att den sistnämnda motionen, som har väckts från folkpartihåll, har fått sin särskilda behandling beror på att den, till skillnad från de andra motionerna, som utgångspunkt har företagens behov av investeringsmedel. Man vill där få i gång en diskussion om gränsdragningen vad beträffar fördelningen mellan kapitalägare och anställda av äganderätten till sådana vinstmedel som långsiktigt hålls kvar inom företagen. Nu när vi behandlar utlåtande nr 41 är alltså utgångspunkten frågan hur de anställda skall kunna nå fram till ökat medansvar och på så sätt också till ökad trivsel på sin arbetsplats. Utskottet har varit enigt när det har tagit ställning till motionsparet I:281 och II: 311, som väckts av herr Hermansson m.fl. i denna kammare, och till motionsparet I: 735 och II: 827, som här i kammaren förts fram av herr Boo m.fl. I båda fallen hemställs det om avslag på motionerna, och på punkterna 1 och 3 ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. I fråga om den motion som har väckts från moderata samlingspartiets håll har däremot enighet inte kunnat nås. Motionens önskemål är att riksdagen skall hemställa om en kartläggning av företagsdemokratin i andra länder och en utredning av lämpliga former för vinstandelssystem i företagen här hemma. Moderata samlingspartiets representanter har reserverat sig till förmån för önskemålet om utredning, och jag ber att få yrka bifall till vår reservation. När jag i dag framställer det yrkandet befinner jag mig i samma situation som när jag häromdagen yrkade bifall till ett önskemål från moderata samlingspartiet om att man skulle se över möjligheterna för exporterande svenska företag att ordna kreditfrågan. Där hade remissinstanserna varit ganska kallsinniga, och utskottsmajoriteten hade följt dem. Sedan dess har faktiskt ytterligare besked lämnats, bl.a. av statsrådet Sträng vid Arosmässan häromdagen, om hur avgörande det är för hela landets ekonomiska framtid att våra expanderande och exporterande företag får goda konkurrensvillkor, och ett av de viktigaste är då just möjligheter att lämna leverantörskrediter. Mot den bakgrunden är jag inte så bekymrad över att också i dag tala för ett förslag som inte i någon särskilt hög grad har funnit gehör hos de rådfrågade remissinstanserna. Negativismen hos Arbetsgivareföreningen och löntagarorganisationerna mot tanken på vinstandel är ju välkänd redan tidigare, och delvis är den lättförståelig. Vårt svenska system för lönesättning genom centrala förhandlingar har i stort sett fungerat bra — det är väl en allmän uppfattning. Lugnet på arbetsmarknaden och respekten för ingångna avtal har förmånligt skilt Sverige från många andra länder — det är här sällsynt med olagliga strejker och annat sådant. Men fördelarna av fasta centrala system måste alltid vägas mot önskemålet om lokal rörelsefrihet. Det innebär en sådan avvägning när man skall ta ställning till vinstandelssystemet. Rent generellt — jag talar nu inte bara om de stora arbetsmarknadsorganisationerna — gäller att de som är verksamma i centrala organisationer, de som bl.a. har att utarbeta och underteckna remissvar, är relativt kallsinniga mot förslag som innebär ändringar i det bestående systemet. Psykologiskt är sådant förståeligt — man vill inte gärna ha ändringar i det som man själv har byggt upp — och sakligt kan det te sig särskilt berättigat att avvisa nyheter när man kan peka på goda erfarenheter av det gamla systemet. Kort sagt: man kommer aldrig ifrån att centralorganisationer ser på vissa ting annorlunda än vad enskilda människor och lokala organisationer gör. Den frihet vi som enskilda vill ha till medbestämmanderätt över förhållandena just på vår egen lokala arbetsplats kan — med vad det innebär av missnöje — för centralorganisatione”na te sig som »friheter som man tillåter sig alt ta» lokalt. Vad som lokalt uppfattas som ett rimligt mått av rörlighet kan ur centralt perspektiv komma att te sig som rörighet. De stora organisationernas negativism till tanken på vinstandel för de anställda är alltså inte så märkvärdig. Men hur ter sig tanken i realiteten för dem som konfronteras med den i sitt eget företag? Det är förvånansvärt hur litet man har intresserat sig för den frågan. Man har inte ordentligt samlat och bearbetat erfarenheter från utlandet; man har inte ens särskilt mycket uppmärksammat de erfarenheter som faktiskt finns att tillgå också här hemma. I fråga om de utländska erfarenheterna skall jag inte göra några påståenden. Här skulle faktiskt behövas just den kartläggning som moderata samlingspartiet vill ha till stånd — säkert skulle mycket av intresse komma fram. Men i fråga om svenska erfarenheter kan jag däremot ge vissa besked. De härrör från Åkermans verkstads AB i Eslöv, där man i mer än 20 år har tilllämpat vinstandelssystemet. Vid flera olika tillfällen har vi som läser den lokala pressen där nere kunnat ta del av besked från både anställda och företagsledning om hur systemet fungerar. Genomgående har beskeden gått ut på att systemet uppskattas av de anställda, att det har bidragit till den goda andan på företaget och att det haft sin betydelse för företagets höga framstegstakt. Konkreta siffror har presenterats i sammanhanget, vilka kan vara av värde att nämna också här. De ungefär 400 anställda fick till sig på våren 1968 utbetalat ungefär 850 000 kronor som tilllägg till de ungefär 10 miljoner i avtalsenliga löner som de uppburit under det närmast gångna arbetsåret. Som en jämförelse kan nämnas att utdelningen till aktieägarna för det verksamhetsåret, verksamhetsåret 1967, var 600 000 kronor. Lönepåslaget med genomsnitiligt 8,5 procent som vinstandelen tillförde de anställda är naturligtvis rent ekonomiskt synnerligen välkommet för många. Men uttalandena från de anställda har också gått ut på att trivseln i arbetet påverkats positivt.

Att varje anställd får ett besked om hur det överskott räknats fram, som han är med om att dela, resulterar i ett större intresse för företagets ekonomiska redovisning än vad man annars brukar finna. Granskningen kan resultera i att ekonomiska åtgärder kommer under debatt på ett sätt, som företagsledningen har betecknat som mycket positivt. Av andra uttalanden som gjorts från Åkermanhåll kan det vara skäl att citera också det, att vinstandelssystemet lämpar sig bäst för företag som inte är större än att man i stort sett känner varandra, har en totalbild av företaget, kan uppleva arbetet som en skapande uppgift, inte bara en födkrok. Personligen tror jag det är riktigt. I större arbetsplatsers anonymitet mister vinstandeissystemet nog en del av sina positiva effekter. Siffran för Åkermans anställda nämnde jag — omkring 400. Här är det alltså förvisso inte fråga om en liten arbetsplats, men man menar att systemet mycket väl kan fungera också i ett företag av relativt stort format, om det funnits organiskt inbyggt i företaget under hela dess framväxtperiod. Sådana uttalanden ger anledning till följande reflexioner. Om nu vinstandelssystemet passar bäst för mindre och medelstora företag men kan konstateras fungera bra också i större företag, som successivt vuxit fram ur ett mindre företag — ja, då borde det ju passa ut märkt bra just för svenska förhållanden. Småföretagen i landet är många, och många av dem torde, på samma sätt som tidigare skett, komma att växa sig större. Nog kunde det vara skäl att rätta till den försummelse som ligger i att vi alltför litet beaktat vad som kunde vara alt vinna av trivsel för den enskilde, av framgång för företaget och därmed av nytta för hela samhället genom att vinstandelssystem tillämpas. Bifallsyrkandet till den reservation, som bankoutskottets medlemmar från moderata samlingspartiet har avlämnat, har jag, herr talman, redan fört fram. Jag menar, herr talman, att önskemålet är mycket angeläget.

Herr talman! I denna reservation som inte har biträtts av folkpartiet — vi är med på utskottets skrivning — talar man om ett inflytande från de anställda i företaget. Utskottsmajoriteten har inte på något sätt motsatt sig ett sådant inflytande. Emellertid finns det anledning att förklara att det, sedan motionen väcktes, har hänt saker och ting inom detta område som har gjort, att man kan säga att händelserna delvis har gått motionärerna i förväg. Arbetsmarknadsparterna har satt i gång vissa åtgärder som kan beräknas medverka till ett bättre inflytande från arbetstagarnas sida. Vi har därför velat avvakta resultatet av dessa åtgärder, innan man går längre och försöker med lagändringar. I den motion, som reservanterna bygger upp reservationen på, sägs det också klart ifrån att detta är en uppgift för arbetsmarknadens parter. Därvidlag föreligger alltså inte något direkt motsatsförhållande mellan utskottets och reservanternas inställning. Beträffande frågan om vinstandelssystem har det från folkpartiets sida redan tidigare klargjorts från denna talarstol och i motioner att folkpartiet är angeläget om att frågan löses. I nästa ärende där folkpartiet har en partimotion kommer den upp. Det finns också ett visst samband mellan det utskottsutlåtande som nu diskuteras och det som senare kommer att behandlas. Jag har härmed velat klargöra att det förhållandet att vi stöder utskottets skrivning inte innebär att vi har någonting emot en skälig vinstfördelning mellan de olika parterna i företagen.

Herr talman! Flera utskott har under de senaste åren anförtrotts uppdraget att slakta riksdagsmotioner som gällt åtgärder för företagsdemokrati. Ett år har det varit allmänna beredningsutskottet, ett annat år andra lagutskottet. I år är det bankoutskottet och dess majoritet av moderata socialdemokrater som försökt sig på den omöjliga uppgiften att avfärda kraven på makt för de anställda i företagen. Något nytt har bankoutskottet inte att säga. Man tuggar om tidigare använda argument och har inte upptäckt att de inte alls passar som svar på de i vissa motioner framställda kraven. Man måste fråga: Får ett riksdagsutskott vara hur svagt som helst i logiken, när det skall besvara motionsyrkanden? I den kommunistiska partimotionen krävs en ny aktiebolagslag, där de anställdas och samhällets intressen tillmätes den avgörande betydelsen. I motionen erinras om att hela frågan om att skapa verklig företagsdemokrati givetvis är betydligt vidare. En revision av aktiebolagslagstiftningen uppställes endast som en av en rad nödvändiga åtgärder. Motionärerna skriver: »Vi hyser givetvis inga illusioner om att förändringar i aktiebolagslagstiftningen, som nu är möjliga att få genomförda, skulle vara av avgörande betydelse i kampen för ett verkligt inflytande för de anställda i företagen. Detta är till sin avgörande del en maktfråga.» Jag kunde citera mycket mer ur en text som utförligt utvecklar hur de anställda genom kamp och egna insatser måste erövra inflytande i företagen. Ovanpå den argumentationen har bankoutskottet sedan mage att skriva på detta sätt om vårt motionspar: »Att, såsom förordas i motionerna 1I:281 och II: 311, i första hand välja lagstiftningsvägen för att ändra hittillsvarande förhållanden finner utskottet inte motiverat.» Nej, det gör inte heller vi, och det har vi uttryckligen framhållit i motionen. Får ett utskott ge en hur oriktig bild som helst av innehållet i en riksdagsmotion? Nu säger kanske någon representant för bankoutskottet: Men ni har ju krävt lagstiftningsåtgärder i er motion. Ja, om vad kan man annars ställa krav här i riksdagen i denna fråga? Vi har emellertid krävt sådana endast som en del av ett omfattande program. Aktiebolagslagen motsvarar enligt vår uppfattning varken de aktuella förhållandena inom företagsväsendet eller de berättigade krav som i dag ställs från löntagarhåll. En revision är nödvändig. Vad säger nu bankoutskottet om detta krav? Platt intet i sakfrågan. Utskottet har tydligen ingen åsikt om den nuvarande aktiebolagslagens lämplighet eller olämplighet. Har inte ett utskott skyldighet, herr talman, att uttala sig om de krav som ställs i till utskottet hänvisade motioner? Bankoutskottet avvisar kravet på en revision av aktiebolagslagen med motiveringen »att ansvaret för reformverksamheten på företagsdemokratins område bör få ligga hos arbetsmarknadsparterna». Vad har nu denna principiella uppfattning med utformningen av aktiebolagslagen att göra? Menar bankoutskottet att Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen i fortsättningen skall ta hand om den del av lagstiftningen som berör företagen? Det menar man troligen inte. Man har hafsat ihop en skrivning utan att försöka få ordning på argumentationen. Om aktiebolagslagen bör ändras, är det uppenbarligen riksdagens sak att tillsammans med regeringen göra detta. Det ansvaret kan man inte lasta över på arbetsmarknadsparterna. Kravet på ett verkligt inflytande för de anställda på arbetsplatserna växer sig allt starkare. Företagsnämnderna har visat sig i huvudsak maktlösa. De har i stort sett utvecklats till diskussionsklubbar. Avtalets bestämmelser om >samråd före beslut» uppfylls inte i någon större utsträckning. Samma förhållande råder i delegeringsfrågor. Något inflytande över företagens drift, ekonomi och investeringar existerar inte för de anställda. Inflytande förutsätter makt, och ar betsköparnas maktställning är i allt väsentligt orubbad. Kapitalisterna är fortfarande allenarådande i kraft av ägandeförhållandena. Arbetsköparparagrafen, 8 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar, tidigare 8 23, gäller alltjämt. Arbetsköparna leder och fördelar arbetet och kan fritt antaga eller avskeda personal. Lagar och avtal medger ännu detta fåtalsvälde. Det är några åtgärder som vårt parti i nuvarande läge anser helt väsentliga för att förbättra löntagarnas ställning. Hela arbetslagstiftningen måste bli föremål för genomgripande förändringar, så att den kommer att gynna de anställda och inte som nu bygger på klassorättvisor från 1920-talets Sverige. § 32 måste avskaffas. De anställda måste erövra ett växande inflytande på alla beslutsnivåer som rör företagens dagliga drift. Arbetarskyddslagen måste utformas så att skyddskommittéerna får full beslutanderätt över arbetarskyddet och reella möjligheter att utforma arbetsplatsmiljön. Aktiebolagslagen bör ändras så att det i den nuvarande bolagsstämmans ställe träder in en företagsstämma sammansatt av representanter för de anställda och samhällsinstanserna. Löntagarnas krav på företagsdemokrati söker man nu från olika håll möta med förslag och åtgärder, som är avsedda att förhindra att denna rörelse leder till verkliga förändringar. Moderata samlingspartiet talar om spridning av vissa aktieposter till de anställda som en »demokratisk» åtgärd, trots att man mycket väl vet att spridning av aktierna bara leder till att en liten klick med stora aktieposter får ännu lättare att behärska företagen. Inom andra partier talar man om en representant i styrelsen för de anställda som något avgörande, trots att sådana representanter blir helt maktlösa och kommer att fungera endast som gisslan. Förslag av denna typ har ingen annan funktion än att söka leda bort uppmärksamheten från det som är det väsentliga i frågan, nämligen vilka som har makten i företagen. Vi anser att det skall vara de som utför arbetet, de borgerliga anser att det skall vara kapitalet. Nu är det fortfarande kapitalet som bestämmer i företagen. Men trots detta ser inte landets finansminister, herr Sträng, någon intressekonflikt mellan företag och samhälle. Den är konstruerad, förklarade han nyligen på Arosmässan. Människorna som står vid maskinerna är nöjda med sin tillvaro och därför tiger de still. Det är bara vänsterradikaler med skägg som håller på och bråkar om att det finns problem på arbetsplatserna, enligt herr Sträng. Det är en förbluffande okunnighet om förhållandena och stämningarna ute på arbetsplatserna som avslöjas i sådana yttranden — ja, den är skrämmande, eftersom uttalandet görs av en ledamot av regeringen. Enligt LO:s rätt färska undersökningar upplever fyra arbetare av fem sin arbetsplats som på ena eller andra sättet hälsofarlig. Under tiden från 1966 fram till april 1969 blev drygt 350 000 av LO:s medlemmar förflyttade till annat arbete inom det företag där de arbetade — av dessa fick cirka 50 000 ett arbete som upplevdes som sämre. Under samma tidsperiod blev drygt 80000 LO medlemmar årligen tvungna att skaffa sig ett nytt arbete på grund av uppsägningar, permitteringar och företagsnedläggningar. I jämförelse med undersökningar från tidigare år är det nu fler arbetare som upplever försämringar i fråga om ökad psykisk belastning, ökad fysisk belastning, försämrade arbetslokaler och sämre förtjänst. Nej, problem finns sannerligen på dagens arbetsplatser. Det visar aktuella händelser både i Skövde och i Göteborg. De är inte uppfinningar av några utanförstående, som herr Sträng vill göra gällande. Det finns en kraftigt växande protest mot den hårda utsugning en och mot kapitalets herravälde på arbetsplatserna. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna I: 281 och II: 311.

Herr talman! Bankoutskottets ordförande har förut här i dag från denna talarstol givit en ganska ingående analys av begreppet företagsdemokrati. Han har också med praktiska exempel påvisat hur ett svenskt företag kan tilllämpa ett vinstandelssystem, ett system som för Övrigt varit i bruk i många länder, bl.a. i Amerikas Förenta stater och Frankrike. Därför skulle jag nu bara helt kort vilja lämna några synpunkter på denna mycket aktuella fråga, och jag kan göra detta i min egenskap av aktiv företagare. Jag tror inte att man når företagsdemokrati i dess djupaste mening genom att bifalla motioner eller införa besluten i Svensk författningssamling. Det räcker inte. Det är i stället en fråga om mänsklig gemenskap, om respekt och hänsyn mellan anställda och företagare. Det är emellertid klart att denna gemenskap i den låt mig säga nödvändiga jakten efter effektivitet många gånger kommer på undantag. Detta gäller särskilt de större företagen där man saknar en personlig ägare som själv arbetar aktivt i företaget. Men i de många tiotusental mindre och medelstora företag, som ofta drivs i familjeform, egenföretagen, föreligger i allmänhet inte några mera påtagliga missförhållanden i detta avseende. Jag kan säga detta av egen erfarenhet. Jag kan nämna att vi inte minst nere i Smålands bygder har praktiserat denna företagsform och uppnått goda kontakter med våra anställda. Den har också givit bra resultat. Genom den nära personliga kontakten mellan företagsägare och anställda uppnår man automatiskt ett öppet och förtroendefullt samarbete, ofta parat med kamratskap och många gånger även med vänskap. Jag vill dock, herr talman, betona — och jag måste göra det med stort beklagande — att den företagsfientliga propaganda som sprids från vissa oansvariga kretsar i många fall leder till en slutenhet och misstänksamhet ute på arbetsplatserna. Den kommer kanske allra främst till uttryck i de större företagen. Jag sade inledningsvis att man inte lagstiftar fram en företagsdemokrati. Den uppnås genom goda arbetsförhållanden på arbetsplatserna och den underbyggs genom organisationernas medverkan. Så till vida delar jag helt utskottets uppfattning.

Jag vill således, herr talman, med dessa motiveringar yrka bifall till reservationen.